Herr talman! Jag har för avsikt att försöka bemöta de flesta frågor jag har fått i det här inlägget, för vi skall försöka hinna med en votering före kl. 18.00. Nils Fredrik Aurelius hade invändningar av principiell karaktär mot plan och bygglagen. Han hänvisade till översiktsplaner och områdesbestämmelser som han inte tyckte behövdes, men som vi tycker är mycket väl fungerande. Han hänvisade också till näringslivets byggnadsdelegation, som sedan mitten av 80-talet har försökt att skrämma både människor och kommuner för PBL. Alla dessa farhågor har kommit på skam och ingen tar någon större notis om delegationens åsikter längre. I varje fall gör jag inte det. Det är mycket betecknande för moderaterna och folkpartiet hur de ser på affärsetableringar. Man bryr sig alltså inte mycket om människor som inte har bil; äldre, pensionärer, handikappade, som folkpartiet i många andra sammanhang försöker värna om. Det är ungefär samma inställning som Bert Karlsson för till torgs. Man bryr sig inte om de här människorna. Översiktsplanen har moderaterna pratat mycket om. Det är mycket viktigt att kommunerna har en sådan. Man måste kunna redovisa hur kommunerna har tänkt sig utvecklingen framåt. Om man inte har en översiktsplan, hur skall man då kunna klara ut de naturresurslagfrågor som skall redovisas. Översiktsplanen är instrumentet för naturresurslagen. Översiktplanen är således mycket viktig. Frågan om genomförandetid har både Erling Bager och Nils Fredrik Aurelius tagit upp. Om den vill jag säga ungefär som Jan Strömdahl sade, att när en detaljplans genomförandetid har gått ut fortsätter detaljplanen att gälla precis som tidigare. Den debatten är samma debatt som var med i skrämselpropagandan 1986, när vi fattade beslutet här i riksdagen. På samma sätt vill moderaterna ha tillbaka dispenskravet. Det har vi alltså tagit bort, och det vill jag påstå att vi har tagit bort en gång för alla. Det var ett odemokratiskt system med förhandling bara mellan den sökande och kommunen. Människorna som bodde i området hade mycket litet att säga till om. Det var en dialog mellan två parter och den stora mängden hamnade utanför. Det tycker jag inte är något bra system. Däremot är det som vi har i dag, att man tillåter mindre avvikelser om det inte strider mot planens syfte, en bra avvägning. Jan Strömdahl tar upp frågan om parkeringsköp. Jag menar att man inte kan ta bort kravet på parkeringsutrymme. Bilarna försvinner inte för det. Det blir bara ett ökat behov av offentliga parkeringar, vild parkering och svårt att upprätthålla övervakning och annat.
Herr talman! Först vill jag beröra förhållandet när genomförandetiden i planen har gått ut. Rune Evensson säger att man inte har fått så stora problem. Det har varit skrämselpropaganda. Men det har bara gått fem år. Vi har inte hunnit få situationer då genomförandetiderna har gått ut och människor finner att kommunerna vägrar att förlänga dem, utan bestämmer något annat i stället. Ni kan inte peka på detta nu, för vi har inte kommit dit än. Det är först nu, när det har gått fem år och genomförandetider undan för undan går ut, som man får problem. Kom igen och diskutera detta när det verktyg ni har gett kommunerna börjar användas. Sedan vill jag säga några ord, och jag vänder mig även nu till Rune Evensson, om etableringen av köpcentra och om affärslivet. Jag förstår att ni i vänsterpartiet och miljöpartiet inte begriper hur marknadsekonomin fungerar och att större konkurrens kan bidra till lägre matpriser. Men jag får erkänna att jag nog inte heller hade väntat mig någon förståelse från ert håll. Däremot ställer jag betydligt högre krav på Rune Evensson och socialdemokraterna. Statsrådet Bengt K Å Johansson på civildepartementet har nyligen lagt fram en proposition som handlar om förstärkt konkurrens på livsmedelsområdet. I den propositionen konstateras det att konkurrensbegränsande inslag förekommer i samband med den kommunala planprocessen. Men Rune Evensson har, det framgår av hans inlägg i den här debatten, inte med ett enda ord berört detta -- som alltså omnämns i en av regeringens propositioner. Jag tolkar detta som en ''dubbelpolitik'' från regeringens sida. Vad som görs på ett departement bryr man sig inte om på ett annat departement. Men Bengt K Å Johansson har ändå pekat på hur det här instrumentet används. Bert Karlssons namn nämndes här. Bert Karlsson har kanske inte rätt i särskilt många frågor. Men i den är frågan har han rätt. Livsmedelspriserna har alltså hållits på en hög nivå genom begränsad konkurrens. Slutligen upprepar jag att man inom både konkurrenskommittén och SPK har pekat på detta fenomen. Rune Evensson borde verkligen på något sätt ha försökt visa att man ändå bryr sig om vad som sägs från dessa instansers sida.

Herr talman! Jag skall fatta mig kort med tanke på att votering i ärendet är nära förestående. Tre saker vill jag dock ta upp. Vi säger att översiktsplanerna förvisso kan vara förträffliga. Men de bör bygga på frivillighet. En kommun skall alltså själv kunna avgöra om det finns andra lämpliga sätt att möta de intressen som kommunen är skyldig att tillgodose. Exempelvis gäller det då riksintressena. Risken med översiktsplaner vad gäller tillämpningen är att de kan bli alltför styrande, t.ex. i fråga om bygglov. Det kan gälla indirekt, exempelvis genom kopplingen till områdesbestämmelserna. Så något om den tidsbegränsade garantin för bygglov. Det är riktigt att tiden är begränsad. Byggrätten finns emellertid kvar. Däremot försvinner garantin. Det finns ingen hundraprocentig garanti för att man får bygga när tiden har gått ut. Det är detta som vår principiella invändning gäller. Slutligen: Det mest ideologiska i den här debatten handlar om tron på marknaden kontra planeringen. Rune Evensson har egentligen en mycket stor tilltro till politikerna och dera förmåga att göra bedömningar. Det gäller exempelvis deras förmåga att bedöma en varuförsörjningsplan. Här har det talats om vägar, om enskilda människors behov av bil och om många andra saker. Men jag tror nog inte att politikerna har förmåga att göra sådana bedömningar att det blir meningsfullt med den här typen av planer.

Herr talman! Verkligheten är tyvärr sådan att det behövs en lagstiftning om tvångsmedel som skyddar folket och samhället mot terrorism. Men jag och mitt parti anser att tvångsmedelsregleringen i regeringens förslag är diskriminerande mot utlänningar. Alla bör behandlas lika om det anses vara en fara för att att de skall utföra terroristdåd eller misstänks för att vara terrorister. Detta skall gälla oavsett om man är svensk eller utlänning. Därför yrkar jag bifall till reservation 2 som innebär avslag på propositionen för att regeringen skall kunna utarbeta ett lagförslag som behandlar alla lika. Enligt den föreslagna lagen är det rikspolisstyrelsen som får rätt att ta initiativ till omprövning. Detta förstärker på ett olyckligt sätt inslaget av låt mig säga inkvisition i denna process. Omprövning av tvångsmedel bör göras regelbundet. Vi måste förstå att anmälningsplikt och andra tvångsmedel kan vara stora ingrepp i friheten för de människor som berörs, speciellt som det kan pågå under långa tider. De som har anmälningsplikt eller är föremål för andra tvångsmedel bör kunna begära omprövning i domstol om förhållandena ändras. Det framgår av detta, herr talman, att jag anser att anmälningsplikt skall räknas som tvångsmedel. Så är det inte enligt lagförslaget. Detta bör ändras. Terroristlagstiftningskommittén föreslog att det skall krävas starkare bevis för tvångsmedelsanvändning när det har gått så lång tid som tre år. Det skall bedömas vara en påtaglig risk. Vi ställer oss bakom den bedömningen. Vi tycker inte heller att terroristärenden bör avgöras när den som skall dömas inte är närvarande vid förhandlingen och inte bevisligen tagit emot en kallelse, och ännu mindre när inte ens hans ombud får delta. Vi tycker lagen skall ändras i detta avseende. Vi tycker också att det är domstolen och inte regeringen som skall besluta om anmälningsplikt och om tvångsmedel i samband med att man upphäver ett utvisningsbeslut. Om det finns utrikespolitiska hänsyn att ta kan domstolen inhämta regeringens yttrande i denna fråga. Men det är alltid, menar vi, domstolen och inte regeringen som är bäst lämpad att ha hand om denna typ av juridiska frågor. När det gäller ombuds rätt att ta del av beslutsunderlag tycker vi att riksdagen bör följa terroristlagstiftningskommitténs förslag och inte regeringens. Slutligen tycker vi att det är orimligt hårda konsekvenser som regeringen föreslår när det gäller en försummad anmälningsplikt. Vi menar att det skall räcka med ett extra straff med fängelse i högst sex månader i stället för det föreslagna. Vidare vill vi ändra den lagtekniska placeringen. Denna lag bör inte placeras i utlänningslagen, utan det bör vara en särskild lag. Herr talman! Jag har alltså yrkat bifall till reservation 2. När det gäller de övriga reservationerna som vi framlagt i detta betänkande ställer jag mig bara bakom dem.

Herr talman! Fruktan för terrorism är i vår tid mycket stor, givetvis med rätta eftersom det rör sig om hot mot våra grundläggande värden. Det innebär emellertid lika litet som i andra fall att avkall får göras på grundläggande rättssäkerhetsprinciper. För närvarande är kraven på rättssäkerhet inte tillgodosedda, och kan inte tillgodoses inom ramen för den nuvarande lagstiftningen. I betänkandet upprepas det ofta -- även Lars-Erik Lövdén gjorde det -- att terrorismen under de senaste decennierna utvecklats till ett allvarligt internationellt problem. Som jag sade tidigare är det naturligtvis mycket allvarligt att oskyldiga människor helt utan att vara inblandade i den konflikt som det gäller skall drabbas av våld eller hot om våld. Men man måste också säga att sådana händelser uppmärksammas i massmedia och av opinionen på ett sätt som inte riktigt står i proportion till deras frekvens. För ungefär ett år sedan hade den terroristlagstiftning som vi haft i Sverige i 20 år använts på 32 personer. Bara i 14 av dessa 22 fall verkställdes besluten. I de flesta fallen -- 18 -- har ingen verkställighet skett. Fem av dessa beslut har dessutom upphävts. I många av fallen -- troligtvis de flesta -- har utredningen varit av sådan beskaffenhet att den mycket väl hade kunnat ligga till grund för åtal och fällande dom för fullbordat grovt brott eller förberedelse för eller stämpling därtill. Lars-Erik Lövdén menar att jag inte har något alternativ. Vid misstanke om terrorism och åtföljande fråga om utvisning bör rättegångsbalkens regler så långt möjligt tillämpas. Det innebär att den misstänkte såväl som dennes ombud skall beredas möjlighet att ta del av och yttra sig över allt material som berör den misstänkte. Då frågan om utvisning aktualiseras bör samma regler tillämpas som enligt lagen gäller för utlämning för brott. Därtill anser vi att Svea hovrätt skall vara överklagningsinstans och att Stockholms tingsrätt i stället för regeringen skall vara beslutsorgan.

Herr talman! Det är ofta svårt att göra internationella jämförelser. Det går inte bara att jämföra de regler som gäller för terroristbekämpningen i olika länder. Man måste också se till det övriga regelverket. Jag förmodar att Berith Eriksson håller med om att den praxis och den lagstiftning som vi har i Sverige för asylprövning är mycket generös i förhållande till andra länders. Praxis och lagstiftning i andra länder när det gäller asylrätt är betydligt mer inskränkt än vår och som möjliggör avvisning på helt andra grunder än enligt vår lagstiftning. Man måste också ta hänsyn till andra regler som gäller i olika länder om ingripande vid brott, användande av tvångsmedel osv., om man skall få en rättvisande jämförelse. När jag säger att vi med vänsterpartiets förslag inte skulle ha möjlighet att avvisa utlänning som beviljats uppehållstillstånd i Sverige och som varit bosatt här i två år, även om vi befarade allvarliga terroristdåd, gör jag det med hänvisning till den slutsats som terroristlagstiftningskommittén drar. Terroristlagstiftningskommittén drar också den slutsatsen att vi i så fall skulle komma att inta en särställning internationellt. Alla andra jämförbara länder skulle ha denna möjlighet men inte vi i Sverige. Jag anser att vi då skulle hamna i en utomordentligt brydsam situation i vårt förhållande till andra länder, och vi skulle också riskera att bli en fristad och en hemvist för en rad olika terroristorganisationer.

Herr talman! Får jag bara säga att jag tyckte att Ingela Mårtensson på ett alldeles utmärkt sätt, genom att beskriva de olika hänsyn som måste tas, visade hur svårt det här är. Jag vill egentligen bara ta tillfället i akt att understryka att jag instämmer i mycket av Ingela Mårtenssons beskrivning av svårigheterna. Men jag vill också stryka under att även jag tycker att det är viktigt att det finns en rättslig grund när man skall tillämpa terroristlagstiftningen för att utvisa människor. Jag tycker också att det är viktigt att den misstänkte eller ombudet så långt som möjligt får del av underlaget för beslutet.

I själva verket tycker jag att denna lagstiftnings korta historia -- nästan 20 år -- visar att inte någon regering har använt lagen vare sig lättfärdigt eller vidlyftigt, utan med stor restriktivitet. Jag kan försäkra, efter att ha haft insyn i några sådana här ärenden, att man också så långt det någonsin är möjligt försöker att tillgodose kravet på rättssäkerhet och öppenhet gentemot ombudet och den misstänkte. Det är viktigt, det tycker jag också.

Herr talman! Man har snuddat vid en rättssäkerhetsfråga som jag tycker att det finns all anledning att beröra och även reagera på. Jag menar att det i själva verket kommer i konflikt med den s.k. proportionalitetsprincipen att tillåta ingripande tvångsmedel som telefonavlyssning, husrannsakan och anmälningsplikt i åratal utan att någon brottsmisstanke manifisteras. Det stämmer illa med denna princip att inte kräva brottsmisstanke efter tre års övervakning eller att inte ens höja beviskravet till påtaglig risk, som terroristlagskommittén föreslagit. Det finns inte med nu. Den jämförelse som görs i utskottsbetänkandet av häktningsreglernas risk är missvisande. Det är här fråga om personer som återfaller i brott och som är brottsmisstänkta. Ingripandet med tvång är i regel kortvarigt jämfört med terroristreglerna. Detta har blivit en svaghet i det föreliggande förslaget, som jag inte tycker är försvarlig.

Herr talman! Jag skall börja med att citera ett brev ifrån jägarna i Västerbottens läns Jaktvårdsförening, ställd till justitieutskottet. De säger där angående propositionen om ändringar av vapenlagen att: ''Även om Sveriges jägare och skyttar kan dra en djup suck av lättnad över att de flesta dumheterna i Leif G W Perssons vapenutredning lämnats därhän i de nyligen lagda förslagen om ändringar i vapenlagen m.m. så återstår emellertid mycket att invända emot. - Jägarna, Västerbottens läns Jakvårdsförening, protesterar främst emot det allmänna synsättet att kampen mot väpnad brottslighet i samhället ska ske i form av riktade åtgärder mot den del av befolkning som bevisligen förekommer minst i brottsstatistiken.''

Jag kan mycket väl föreställa mig hur det gick till i regeringskansliet när man diskuterade den starkt ökande förekomsten av rånöverfall och annan brottslighet som ledde till att människor miste livet eller vållades allvarlig skada. Så småningom kom denna statistik att väcka bestörtning hos statsrådet och tillika chefen för justitiedepartementet samt bland tjänstemännen där. Naturligtvis diskuterade man detta i frågetermer: Vad skall vi göra? Förmodligen kom man då att tala om hemmets och skolans fostrande betydelse. Men det går naturligtvis inte att rätta till nu. Här krävs det resoluta och synbara tag. Man började diskutera detta med vapen. Man erinrade sig att militären har vapen. Men dessa vapen finns i förråd, och i det sammanhanget har åtgärder vidtagits. Vapnen är alltså inlåsta och ligger i kassuner. Det finns emellertid också vapen hos polisen -- det här var innan polisstationen på Lidingö hemsöktes, då ett fönster stod öppet och polisens vapen var lättillgängliga. Men man trodde inte att polisen hade några vapen att bjuda på. Då kom någon att tänka på landets jägare. Jägarna är en grupp som naturligtvis kan ses som ett potentiellt alternativ när det gäller brottslingars möjligheter att komma över vapen. Man funderade också på illegala möjligheter att införa vapen. Det ledde förmodligen till att man gav upp. Endast ca 5 % av den narkotika som kommer in över landets gränser blir ju beslagtagen. Slutsats: Det gäller att ta det som ligger närmast till hands. Det blev alltså Vidare har det konstaterats att de värsta dumheterna och de mest långtgående restriktionerna i Leif G W Perssons utredningsbetänkande inte kom med i propositionen. Leif G W Persson själv trodde faktiskt inte att det skulle komma någon proposition i år. Det sade han på våren i fjol, då han deltog i en debatt som jägarna i Västsverige anordnade. Han blev då synnerligen hårt kritiserad. Han sade bl.a.: Det är ju valår 1991, och då kan det inte vara så lämpligt att gå ut med så här utmanande förslag. Ja, det är valår i år. Vi moderater skulle ingalunda beklaga om Leif G W Perssons farhågor besannades. Vi skulle alltså inte beklaga om den här propositionen -- som trots allt kom till stånd -- skulle leda till att socialdemokraterna förlorade röster i valet och till den socialdemokratiska regeringens fall. Däremot vore det mycket beklagligt -- dess värre ligger det nu i farans riktning att det blir så -- om de här regeringsförslagen förverkligades. Åtskilligt här liknar mest av allt klåfingrighet. Det tycks handla om restriktioner för restriktionernas skull. Men vill alltså just visa att man vill göra någonting. Arne Andersson i Ljung och några andra moderater pekar i en motion på de restriktioner som gäller ammunitionstillstånd. I propositionen anför justitieministern att det stora flertalet remissinstanser godtar utredningsförslaget. Men sanningen är den att ''det stora flertalet'' inte har yttrat sig över förslaget. Däremot har de remissinstanser som verkligen har yttrat sig stor insikt här. Man anför betänkligheter. Ja, man avstyrker rent av bestämt. I motionen står det: ''Man kan således dela remissinstanserna uppfattning att bestämmelserna innebär avsevärt ökad byråkrati utan att någon vinst kommer att uppnås i brottsförebyggande syfte. Denna 'uppstramning' torde endast leda till problem för legala vapeninnehavare. Att bestämmelsen skulle innebära ett hinder för illegal åtkomst av ammunition torde närmast vara att likna vid självbedrägeri. Det torde inte finnas något känt fall, då avsaknad av ammunition utgjort ett hinder för att vapen kommit till brottslig användning.'' Motionärerna anser alltså att det inte förebragts något bärande skäl för den föreslagna förändringen. Tvärtom kan förändringen, framför allt i glesbygd förorsaka onödiga bekymmer. Inte så sällan köper glesbygdsbor ammunition genom ombud. Ofta är det familjemedlemmar eller jaktkamrater som får agera skickebud. Många av landets jägare bor, som jag redan har nämnt, på landsbygden. Avstånden där är långa. Jag instämmer i vad Jägareförbundet säger om just det här förslaget från regeringen: ''Det är befängt att tro att den föreslagna ändringen på något sätt skulle försvåra för den som har ett vapen utan licens t.ex. ett stulet vapen, att skaffa ammunition till detsamma. Den som skaffar sig ett vapen för illegal användning kan naturligtvis lika lätt skaffa sin ammunition.'' Själv har jag också, tillsammans med Gullan Lindblad, väckt en motion. Vi motionärer aktualiserar här propositionens förslag om att det skall krävas yrkesmässighet för att vapenhandel skall få bedrivas. Men i många inlands och fjällkommuner i vårt land finns det inte tillräckligt underlag för yrkesmässig vapenhandel. Jakt och innehav av jaktvapen måste däremot ses som högst legitima företeelser där -- som en del av tillvaron för de här människorna. Återigen drabbas alltså glesbygden. Här har vi ytterligare ett exempel på klåfingrighet och på att man har starka böjelser för t.ex. generalklausuler. Detta har lett till en total omskrivning av 29 § vapenlagen, där det stadgas i vilka fall återkallelse av tillstånd skall ske. Den föreslagna lydelsen ser vi alltså som ännu ett exempel på s.k. Lidbomeri -- ett gammalt känt begrepp. Vi instämmer i vad Jägareförbundet och ''- - föreslagen lydelse av paragraf 29 i vapenlagen lämnar utrymme för polisiärt godtycke av en omfattning som inte är värdigt en rättsstat. Först uppräknas fyra omständigheter som ger polisen möjligheter att återkalla ett vapentillstånd. Om ingen av dessa fyra skäl föreligger har förslagsställaren kastat in en 'generalklausul' enligt vilket ett vapen får återkallas även av andra skäl. 'Generalklausulen' gör uppräkningen av de fyra tidigare förutsättningarna till en helt meningslös omgång. Om det är justitieministerns mening att polisen på eget bevåg och när som helst skall kunna återkalla ett vapentillstånd bör det skrivas rent ut och inte smygas in i lagtexten. Vår bestämda mening är att föreslagna ändringar skall avvisas.'' Till sist: Om nu regeringen vill komma åt de tillhyggen som visar sig ha förekommit när människor mördats, dräpts, bragts om livet eller allvarligt skadats, måste statistik i det sammanhanget studeras. Av statistiken framgår att jaktvapen utgör en mycket ringa del, ca 10 %, av de vapen som används i sådana här sammanhang. Köksverktyg, såsom brödknivar, är däremot vanligast förekommande. Om man har sinne för det analoga, gör man en utredning. Om man då kommer fram till att det behövs restriktioner när det gäller användningen av köksverktyg, är det mera begåvat, intelligent och motiverat än att på det här sättet hålla fram landets jägare. Dessa utgör sannerligen inte -- vare sig på fritiden eller i egenskap av yrkesutövare, som ju en del är -- någon potentiell grupp brottslingar i samhället. Herr talman! Självfallet ställer jag mig bakom de reservationer som vi moderater har varit med om att underteckna. Det gäller då reservationerna 1, 2, 3, 4, 6 och 7 i justitieutskottets betänkande 33. Av för kammaren redan kända skäl nöjer jag mig dock med att yrka bifall till reservation 1. Jag vill bara tillägga att bakom dessa reservationer återfinns de moderata motionerna Ju37, 38, 42 och 812.

Herr talman! Jag noterar Sigrid Bolkéus nästan undfallande behandling av detta ärende. Hennes anförande innehåll kritik, naturligtvis mycket inlindad och försiktigt uttalad, mot propositionen. Hon förutsätter förhoppningsfullt att man kommer att använda den nya lagstiftningen med sunt förnuft, återhållsamhet och restriktivitet. Jag ber herr talman att få instämma i den replik som Kjell Ericsson hade tillfälle att ge, där han betonade att detta krångel som tillkommit alldeles i onödan, dvs. utan vettigt syfte. Sigrid Bolkéus talar med stor insikt om det liv och det sätt att leva som fritidsjägarna har. Det innebär inte bara att man lever nära naturen utan också nära sina grannar och ibland t.o.m. till vapenhandlaren och ammunitionshandlaren. Men då vill det också till att de som säljer vapen och ammunition inte skall bli färre ute i glesbygden så att man behöver åka in till Luleå eller Härnösand eller andra större städer. Där är det nog inte så att man kan komma utan legitimation till vapenhandlaren för den som är uppifrån inlandet och fjällkommunen. I Värmland finns tillräckligt mycket av glesbygd. Det är ett län jag känner väl, och jag kan förstå att det kan bli problem om man inför dessa restriktioner beträffande försäljningsställen. Det är klart att en socialdemokratisk företrädare gläder sig över en ledare i Svensk Jakt i vilken man är förfärlig glad över att man tror sig ha vunnit. Kort sagt: Det påminner mig om näringslivets främsta direktörer under Harpsundsandans år. De trodde de hade vunnit stora segrar därför att de hade fått komma till regeringen och umgås med finansministern, en statsminister och andra statsråd. Så småningom upptäckte de att de knappt hade vunnit en pyrrusseger, och besvikelsen blev stor. Svensk jakt är för övrigt inte den enda jakttidningen. Det finns andra organ för fritidsjägarna.

Herr talman! Det är väl knappast någon som har följt den här debatten från i fjol vintras som är det allra minsta förvånad över att regeringen har tagit bort de mest vådliga förslagen från Leif G W Perssons utredningsbetänkande. Det hade varit helt orimligt att tänka sig att regeringen skulle lägga fram en proposition där man föreslår en form av husrannsakan som skulle kunna genomföras utan något som helst beslut ens på en polisstation och ännu mindre i en domstol. En polisman skulle precis när som helst när andan faller på kunna gå in och göra en husrannsakan i en familj där det finns en vapenlicens.

Sigrid Bolkéus påstod också att detta är brottsförebyggande åtgärder. Men ta då fasta på den statistik som berättar om i hur liten omfattning jaktvapen kommer till användning i hemska våldsdåd där människor mister livet. Det är bara fråga om ungefär en tiondel av fallen. Vilka restriktioner införs då mot de andra tillhyggena? Det är fortfarande så att jägarna, sett som en grupp i samhället, utgör den minsta gruppen i brottsstatistiken. Sigrid Bolkéus utfärdar en gissningstävling om vilket parlament i världen som har skrivit på samma sätt som det svenska, men jag vet inte vilket detta är. Man har väl i så fall skrivit på ett annat språk än det svenska. Jag skulle emellertid kunna tänka mig att det inte är främmande för något parlament i västerlandet att skriva på det sättet om nu landets regering anser att det är nödvändigt att fästa på papper att man inte vill förfölja jägarna och utpeka dem som en brottsgrupp.

Herr talman! Jägarna behöver vi inte utreda mer. Vi vet att de är skötsamma och duktiga. Men det är andra vapen som förekommer i sammanhanget. Det är en väldigt stor del av de vapen som är illegalt införda i landet som förekommer i brottsliga sammanhang. Det gör också militära vapen. Vi måste försöka att hindra att de vapnen kommer till brottslig användning. Det är inte jägarna vi skall ge oss på, men det är det vi har gjort undan för undan. Däremot har vi inte givit oss på det som är det viktigaste, nämligen de vapen som är illegalt införda och stulna militära vapen. Det är dem vi skall titta på.

Fru talman! Anne Wibble har frågat mig om jag är beredd att dra tillbaka förslaget om AP-fondens förvaltning och om förstatligande av svenskt näringsliv främjar en god ekonomisk utveckling. Inledningsvis vill jag påpeka att regeringen ännu inte lämnat något förslag till riksdagen om en omorganisation av AP-fonden och förändring av dess placeringsregler. Den departementspromemoria som har utarbetats inom finansdepartementet ger emellertid en god bild av huvudlinjerna i ett förslag, som regeringen avser att senare föreslå riksdagen. Innan regeringen tar slutlig ställning skall promemorian remissbehandlas och remissvaren analyseras. Regeringen har inte heller föreslagit något förstatligande av svenskt näringsliv och avser inte heller att göra det. De erfarenheter som gjorts i många länder visar med all önskvärd tydlighet att ett statligt ägt näringsliv inte är till gagn för ett lands välstånd. Anne Wibble hävdar i sin interpellation att förslaget i finansdepartementets promemoria innebär att AP-fonden skall kunna köpa aktier i svenska företag för upp till 60 % av sitt kapital. Detta påstående tillsammans med Anne Wibbles två frågor visar på behovet av en något utförligare redovisning av vad förslaget faktiskt innebär och vilka motiv som ligger bakom förslaget. I dag förvaltas AP-fondens tillgångar av tio olika fondstyrelser. De tre första syrelserna, som har ett gemensamt kansli, förvaltar ca 90 % av de samlade fondmedlen. Dessa 90 % får huvudsakligen endast placeras i obligationer. Fjärde och femte fondstyrelsen, liksom de fem löntagarfondstyrelserna, får däremot i stort sett endast placera i aktier. Dessa sju senare fondstyrelser har var sitt kansli. Denna konstruktion är ett resultat av att organisationen har vuxit fram stegvis under en 30-årsperiod. Den är inte den bästa lösningen på hur förvaltningen av AP-fonden bör vara organiserad. Den nuvarande ordningen innebär att huvuddelen av pensionsmedlen placeras i obligationer med löptider, som i allmänhet inte är längre än fem år. En pensionsfond bör emellertid ha ett mer långsiktigt perspektiv än så. De pensionsavgifter, som inbetalas och placeras i dag, skall förräntas med tanke på pensionsutbetalningarna långt in på nästa sekel. Det är rimligt att AP-fondens medel i större utsträckning kan placeras så att denna långsiktighet tillgodoses, bl.a. genom köp av aktier i svenska eller utländska företag. Den nuvarande konstruktionen innebär också att fördelningen av AP-fondens medel mellan olika slag av tillgångar är låst, eftersom varje fondstyrelse i princip bara får placera i ett enda tillgångsslag. Det är därmed inte möjligt att flytta pensionsmedel till mer högavkastande tillgångar som aktier, när denna placeringsform är mer gynnsam. Under 1980-talet har stora förändringar skett på de finansiella marknaderna i Sverige. Snart sagt samtliga aktörer har fått eller är på väg att få en vidsträckt placeringsfrihet: banker, försäkringsbolag, fondkommissionärer, värdepappersfonder, allemansfonder, statliga bolag och affärsverk. Det är nästan bara AP-fondens placeringsregler som inte har anpassats till förändringarna. En modernisering av AP-fondens placeringsregler är viktig, inte bara för att fonden skall ha samma förutsättningar som försäkringsbolag och andra aktörer. Ändrade placeringsregler innebär också att avkastningen över en längre period kan höjas med 1--2 % per år. Detta motsvarar för närvarande 4--8 miljarder kronor om året. En högre avkastning är viktig för pensionssystemet eftersom pensionsutgifterna i allt högre utsträckning har kommit att finansieras ur AP-fondens avkastning. År 1989 fick var femte ATP-pensionär sin pension från AP-fondens avkastning. Också de närmaste åren kommer med all säkerhet en del av avkastningen att behöva tas i anspråk för att täcka pensionsutbetalningarna. En högre avkastning på AP-fondens medel innebär dessutom att behovet av att höja ATP-avgiften kan dämpas. Anne Wibble hävdar att förslaget innebär att AP fonden skulle få placera 60 % av sina tillgångar i svenska aktier. Så är inte fallet. Helt i enlighet med moderna principer för förmögenhetsförvaltning föreslås inte i promemorian någon detaljreglering av hur fondens placeringar skall göras. Detta innebär emellertid inte att fonden kommer att få möjlighet att genomföra vilka placeringar som helst. Förvaltningen av pensionsförmögenheten måste uppfylla tillfredsställande krav på riskspridning och säkerhet. Detta innebär att fonden inte kan koncentrera sina tillgångar till ett tillgångsslag. Bara genom att sprida placeringarna på obligationer, penningmarknadsinstrument, fastigheter och aktier i Sverige och utomlands erhålls en acceptabel riskhantering. Vidare skall, enligt förslaget, varje AP-fond få äga aktier motsvarande högst 5 % av rösterna i ett företag. Även denna regel sätter således gränser för hur mycket aktier i ett enskilt företag som en AP fond kommer att köpa. I promemorian görs bedömningen att aktieandelen av tillgångarna på sikt kan förväntas öka från ca AP-fonden och dess fondstyrelser har hittills inte utnyttjats av statsmakterna för att styra näringslivet. Fondstyrelserna har uppträtt med stor integritet och kompetens. I det föreslagna systemet förstärks deras oberoende ytterligare. Förslaget innebär också en effektivisering av kapitalmarknaden. Första till tredje AP fondstyrelserna bryts upp och mister därmed sin nuvarande dominerande ställning. Genom tillkomsten av flera oberoende aktörer på kapitalmarknaden med fria och likartade placeringsregler kommer konkurrensen och mångfalden att öka. Därmed förbättras också prisbildningen vilket är till gagn för alla. Sammantaget innebär förslaget att avkastningen på AP-fondens medel ökar och att den svenska kapitalmarknadens effektivitet förbättras.